Fru talman! Tack för svaret från statsrådet Ann Linde. Jag vill börja med att säga att det är en lite klurig interpellation att bena ut eftersom den har flera delar. Den första delen rör Hans Dahlgrens, statsrådet med ansvar för EU-frågor, agerande här i kammaren den 12 september. Då ställde jag en fråga till Hans Dahlgren om huruvida han i sitt arbete som EU-minister avsåg att agera i EU, helt enkelt. Jag antar att EU-ministern har ansvar för saker som händer i EU, i varje fall till viss del. Om han inte har ansvar för vissa saker förutsätter jag att han har koll på vad som händer i EU. Annars kanske EU-ministern bör söka ett annat jobb. Statsrådet Dahlgren svarade då att svar kommer att komma i Kinastrategin. Jag tror att han till och med uttryckte sig i termer av att ledamoten Forsell kan vara lugn, för det här kommer att lösa sig i och med Kinastrategin. Jag har nu läst strategin. Jag blir rätt provocerad när jag tänker tillbaka på det Hans Dahlgren sa den 12 september. När man läser Kinastrategin är det uppenbart att Hans Dahlgren antingen stod här i kammaren och ljög när vi i parlamentet använde det viktiga verktyget frågestund för att ställa regeringen till svars, för det finns inget svar i Kinastrategin på hur vi ska lösa situationen i Hongkong. Eller så var det så att Hans Dahlgren helt enkelt inte visste och bara hittade på. Då ska man väl säga att man inte känner till svaret och i så fall redan där hänvisa till utrikesministern, som man sedan har gjort i den här interpellationen. Jag är glad att regeringen i form av Ann Linde nu har behagat svara på frågan på ett lite mer utförligt sätt än vad Hans Dahlgren kanske kunde göra. Men det är provocerande med den närmast arrogans som man hanterar det viktiga verktyget frågestund som vi ledamöter i Sveriges riksdag har för att ställa viktiga frågor till regeringen i aktuella spörsmål på det sätt som Hans Dahlgren gör för att sedan inte komma hit för att kunna ställas till svars. Fru talman! Med det sagt är det fortsatt oroande hur situationen i Kina utvecklas. Jag måste säga att det svar som utrikesministern ger här i dag i kammaren är ganska svagt. Det är fyllt av saker som att vi kommer att respektera ett land och två system. Det är självklart; det är ju ett internationellt avtal. Sverige respekterar internationella avtal. Det är inte ett svar på frågan, för det är en självklarhet. Man säger att man ska ha dialoger med myndigheter och civilsamhälle. Det är väl också en självklarhet! Jag förutsätter att Utrikesdepartementet via våra konsulat och ambassader alltid har dialoger med myndigheter och civilsamhälle. Man säger att man ska följa utvecklingen. Det är väl bland annat därför man har ambassader - för att följa utvecklingen i olika länder. Det är också någonting som vi förutsätter när vi sitter här i riksdagen och jobbar och försöker följa regeringens arbete. Vi förutsätter att man följer utvecklingen i olika länder. Men det finns väldigt lite som beskriver den allvarliga situationen i Hongkong. Det finns väldigt lite riktigt skarp kritik mot diktaturen Kina och dess kraftigt ökande förtryck i Hongkong. Det finns väldigt lite om vilka effekter det kan ha på Taiwan i framtiden. Det finns väldigt lite om hur regeringen kommer att agera på EU-nivå för att se till att de länder där till exempel Kina får inflytande genom sitt Belt and Road-initiativ inte ska kunna stoppa fortsatt kraftfullt agerande från EU. Mina frågor går nu till utrikesministern: Kommer regeringen att fördöma Kinas agerande? Och kommer regeringen att ta ytterligare steg för att kunna få EU att agera kraftfullare?

Fru talman! Vi kan nu, efter att ha hört detta ytterligare svar från regeringen, konstatera att det är precis så. Och jag tycker att det är rimligt. Kinastrategin ska hålla över tid, och Kinastrategin ska vara långsiktig. Det är ett rimligt sätt att se på dokumentet om Kinastrategin. Det är bara det att när Hans Dahlgren den 12 september sa att Kinastrategin skulle lösa den akuta situationen i Hongkong var det uppenbarligen en lögn. Kinastrategin är ett dokument som är tänkt att lägga ut en långsiktig strategi för Sveriges relationer med Kina. Det är bra; det är klart att vi ska ha en sådan strategi. Men det svarar inte på frågan om vad vi kan göra här och nu för att stödja demokratin i Hongkong. Jag och Liberalerna har lagt fram flera förslag. Vi tycker till exempel att regeringen kraftfullt och tydligt måste fördöma Kina och Kinas agerande. Det som Kina gör just nu i Hongkong mot demokratiaktivisterna där handlar inte bara om att kränka mänskliga rättigheter i Hongkong; det är också en testbädd för vad man kan göra mot Taiwan. Det finns ett internationellt erkänt sätt att mäta frihet från Freedom House där Kina på en skala från 0 till 100 når nivån 11. Hongkong når nivån 59 och Taiwan nivån 93 - alltså 93 på en 100-gradig skala! Det vi ser nu i Hongkong är Kinas sätt att med små steg i taget provocera fram saker som hela tiden flyttar fram positionerna när det gäller att kränka mänskliga rättigheter. Vi måste få ett kraftfullt fördömande från regeringen. Det behövs också ett arbete på europeisk nivå för att ta bort vetot från enskilda europeiska länder mot en kraftfull utrikespolitik från EU. Och varför det? Jo, därför att Kina även har strategier för att påverka europeiska länder. Fru talman! Vi vet att Kina genom sitt Belt and Road-initiativ bland annat tar länder i EU som gisslan och ser till att de blockerar kraftfullt agerande i den gemensamma utrikespolitiken gentemot Kina. Det är klart att vi behöver en långsiktig strategi, men här och nu behöver vi se till att stödja demokratiaktivisterna i Hongkong, fördöma Kina och Kinas agerande och tydligt markera att vi inte kommer att gå med på det här. Om vi inte gör det här och nu kommer inte Hongkong i framtiden att nå upp till sina 59 poäng på den skala som mäter frihet och demokrati. Då kommer Kinas förtryck av Hongkong att öka. Och vi kommer på andra sidan sundet att se hur demokratin och friheten i Taiwan skärs ned mer och mer av ett alltmer auktoritärt och farligt Kina. Jag blir återigen orolig när jag tänker tillbaka på den 12 september och det Hans Dahlgren sa om att situationen i Hongkong kommer att lösa sig i och med Kinastrategin. Fru talman! Jag har inte blivit mindre orolig av att höra utrikesministern här i dag när hon har sagt att Kinastrategin ska vara ett långsiktigt dokument. Det tycker jag är bra, men det betyder också att när jag ställde frågan till Hans Dahlgren var svaret jag fick antingen mumbojumbo och ett sätt att försöka komma undan att svara på frågan eller en ren lögn. Det är bra att dokumentet är långsiktigt, men det svarar inte på frågan om vad vi ska göra här och nu.

Fru talman! Om jag hade velat få en historiebeskrivning över den senaste tidens utveckling i Hongkong hade jag kunnat läsa om det i en dagstidning. Fru talman! Det som statsrådet här redogör för är bara sådant som redan är känt. Jag vet vad som händer i Hongkong; det är därför jag är upprörd. Jag vet vad som pågår på gatorna i Hongkong. Jag besökte själv Hongkong tidigare i år och pratade med demokratiaktivister och oppositionspolitiker, och jag känner mycket väl till vad som händer där. Problemet, fru talman, och skälet från början till att jag skrev interpellationen är och förblir regeringens agerande. Nu är det uppenbart att regeringen känner till vad som pågår, och det verkar som att regeringen inte vill agera kraftfullt. Man säger självklarheter som att vi ska värna "ett land, två system". Ja, det är ju ett internationellt avtal. Vilka andra internationella avtal tänker regeringen att vi inte ska följa? Det är väl självklart att vi följer internationella avtal i det här landet. Men man har fortfarande inte svarat på vad vi ska göra här och nu för att stödja demokratiaktivisterna i Hongkong och för att se till att Kina upphör med sin aggressiva, antidemokratiska offensiv mot sitt närområde. Jag vill avsluta den här interpellationsdebatten med att tydligt ställa frågan till utrikesministern om regeringen fördömer Kina och Kinas agerande i Hongkong.